Herr talman! Rekonstruktionen av Statsföretagsgruppen omfattar många olika delar, vilket flera talare tidigare har nämnt. Jag för min del skall ta upp de förslag som berör Regioninvest, ASSI och den statliga skogsindustrin. Inledningvis något om Regioninvest. Jag vill gärna betona att Regioninvest i vissa avseenden har spelat en mycket viktig roll när det gäller att rädda sysselsättningen i företag som annars kanske skulle ha lagts ned. Insatserna från Regioninvests sida har haft både näringspolitisk och regionalpolitisk betydelse. Men ändå kan det finnas anledning att anlägga kritiska synpunkter på företaget och dess utveckling under senare år samt på företagets återkommande begäran om nya miljoner i stöd från statsmakterna. När Regioninvest — eller, som företaget först hette, NJA-Invest — bildades 1977, var syftet att få ett investmentbolag som skulle stärka och utveckla de mindre företagen i Norrbotten. Rätt utnyttjat skulle också Regioninvest kunna vara ett styrkebälte i fråga om det norrbottniska näringslivet. Målet för Regioninvest, som den dåvarande regeringen och riksdagen fastställde 1977, var att företaget skulle gå in i de utvecklingsbara norrbottniska företagen som minoritetsägare. Syftet var då, och bör alltjämt vara, att tillföra utvecklingsbara företag kapital. Av erfarenhet vet vi att många av de norrbottniska småföretagen lider brist på eget kapital. Detta har varit en hämsko för en positiv företagsutveckling. Det kapitaltillskott som Regioninvest skulle ge, avsågs stimulera de utvecklingsbara företagen och produkterna. Nu föreligger facit över Regioninvests insatser under de senaste åren. Under de senaste åren har Regioninvest frångått sin tidigare policy när det gäller minoritetsägande. I stället handlar det uteslutande om intresse för majoritetsägande. Därför äger också Regioninvest i dag helt 29 företag. Man har dessutom ägarandelar av varierande storlek i ytterligare 6 företag. Från att tidigare har varit ett komplement till och en stöttepelare för redan etablerade företag har Regioninvest nu utvecklats till en egen koncern inom Statsföretagsgruppen med nästan obegränsad expansionsiver. Detta har skapat oro hos en stor andel av småföretagen i länet. Med expansionsivern har följt betydande ekonomiska problem och återkommande krav på nya miljoner i kapitaltillskott och förlusttäckning. 1982 erhöll Regioninvest 55 milj.kr. Regeringen föreslår nu — och utskottsmajoriteten instämmer i detta — att ytterligare 110 milj.kr. skall tillföras företaget. Av dessa 110 milj.kr. bedömdes så sent som i november 1982, när propositionen lades fram, 35 milj.kr. utgöra förlusttäckning för 1982. Nu, några månader senare, vet vi att den summan inte var tillräcklig. I stället blir det fråga om en summa av ca 50 milj.kr. Regioninvest och Statsföretag har ålagts att utarbeta en handlingsplan för företagets framtid. Jag tycker det visar med vilken oro även regeringen ser på Regioninvest och dess olika verksamheter. Jämfört med andra verkstadsföretag i länet har Regioninvest fått en särställning. Flera skäl talar nu för att den nya handlingsplan för Regioninvest som skall utarbetas måste anpassas till den policy som inledningsvis gällde för företaget, nämligen att som minoritetsägare gå in i företagen för att stärka deras egenkapital. Och jag är inte heller fträmmande för att en del av de nuvarande företagen kan överföras i enskild ägo. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 14. På samma sätt som regeringen och utskottsmajoriteten vill låta pengar flöda över Regioninvest är man generös mot ASSI. Men nu handlar det om miljarder i stället för om miljoner. Förslaget från regeringen att ge ASSI 2 miljarder i kapitaltillskott utöver avskrivning av vissa fordringar vore enligt vårt sätt att se att ge ASSI en särställning i svensk skogsindustri, och det kan vi från centern inte acceptera. Ytterligare 2 miljarder till ASSI skulle ge det företaget en onormalt hög soliditet — ca 35 96, vilket ju tidigare här har påtalats. I propositionen säger också föredragande statsrådet: ”Det förordade tillskottet innebär avsevärda effekter på ASSI:s soliditet och resultatförmåga.” Jag anser att dessa åtaganden innebär en orimlig favorisering av det statliga skogsföretaget. Det kan heller inte motiveras utifrån övergripande samhälleliga skäl. Men det kanske är så att regeringen och främst då det ansvariga statsrådet med favoriseringen av ASSI vill medverka till en successiv maktförskjutning inom skogsindustrin i riktning mot ökat statligt ägande. Ett begränsat kapitaltillskott på 1 miljard kronor torde vara tillräckligt. Utifrån detta bör sedan regeringen forma en rekonstruktionsplan för ASSI. Centerns — och folkpartiets — förslag har en offensiv inriktning då det gäller ASSI i motsats till moderaternas förslag, som enligt min uppfattning skulle kunna bli ett dråpslag mot den statliga skogsindustrin och få betydande negativa regionalpolitiska effekter. Mittenpartierna och moderaterna har på den här punkten olika uppfattningar. Jag yrkar därför bifall till reservation 17 i betänkandet. Herr talman! När det sedan gäller den statliga skogsindustrin i övrigt för föredragande statsrådet ett ingående resonemang om behovet av samordning av ASSI, domänverket och NCB. Något konkret förslag om samordning framläggs inte, men det anmäls att frågan är föremål för beredning inom departementet. Jag vill gärna redan nu säga att den beredningen, med kännedom om statsrådets ambitioner att stärka och expandera den statliga industrisektorn, skapar oro och reser många frågetecken. Utskottsmajoritetens skrivning bidrar inte till att dämpa oron. Det finns en tendens i denna skrivning som är litet oroväckande. Visst skall olika statliga skogsintressen kunna utnyttjas för att tillsammans ge en slagkraft ur ekonomisk och rationell synpunkt. Men det finns en uppenbar risk att en långtgående samordning — med sikte kanske på ägarmässiga förändringar — går ut över vitala näringsoch regionalpolitiska intressenit.ex. Norrlands inland. Ett samarbete mellan ASSI, domänverket och NCB får inte ta sådan form att det äventyrar råvaruförsörjningen för de små sågverkenit.ex. Norrlands inland, som jag av naturliga skäl bäst känner till. I dag utgör domänverket något av en garant för att de små inlandssågverken skall få sin råvaruförsörjning tryggad. Det är naturligt därför att domänverket ofta är den dominerande skogsägaren i dessa regioner. En ökad samordning av den statliga skogsindustrin med sikte på ägarmässiga förändringar skulle kunna få till följd att kustregionens skogsindustrier gynnas på bekostnad av inlandets och de små sågverkens intressen. Detta skulle i sin förlängning få mycket kraftiga negativa regionalpolitiska och näringspolitiska effekter. Trots att inget konkret förslag om samordning ännu föreligger och trots utskottsmajoritetens skrivning vill vi från centern redan nu markera vår inställning. Vår oro inför effekterna av en ökad samordning — kanske med inriktning på ägarmässiga förändringar — av den statliga skogsindustrin delas också av företrädare för sågverksbranschen, av vissa fackliga organisationer och av politiker. Jag ber därför, herr talman, att på den här punkten få yrka bifall till reservation nr 18. Avslutningsvis skall jag kommentera frågan om statliga företags medlemskap i Arbetsgivareföreningen. Utskottets majoritet har funnit det nödvändigt att ge regeringen en fingervisning, som i sin tur skall ge de olika enskilda statliga företagens ledningar och styrelser en pekpinne när det gäller valet av arbetsgivarorganisation. Enligt min och centerns uppfattning är majoritetsförslaget på denna punkt uppseendeväckande. De statliga företagen borde själva vara fullt kompetenta att bedöma till vilken arbetsgivarorganisation de skall höra. Jag tror för min del att det ursprungligen inte var socialdemokraternas avsikt att instämma i det här motionsyrkandet.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

Herr talman! Mitt inlägg i anledning av näringsutskottets betänkande 1982 83:68 föreslås lämna Statsföretag AB, så har de senaste åren präglats av en omfattande investeringsverksamhet. Det finansiella nettot har därigenom och på grund av ett högt ränteläge försämrats kraftigt. Koncernen har också varit tvingad att låna upp kapital för att finansiera de förluster som man drabbats av, speciellt under åren 1976-1978. Kursförluster har dessutom bidragit till det negativa finansnettot. När sedan priserna på råvara varit höga bl.a. på grund av import och färdigvarupriserna på grund av lågkonjunkturen inte kunnat hållas uppe har man fått klart för sig varför koncernens finansiella ställning så kraftigt har försämrats. När man jämför med andra skogsföretags resultat de senaste åren — det finns faktiskt några som uppvisat hyggliga resultat — skall man ha i minnet att ASSI saknar egen råvara och därigenom inte genom skogsöverskott kan bidra till att förbättra resultat eller likdviditet. Vattenkraftstillgångar saknas också. Vad ASSI behöver i nuläget är ett ägartillskott för att nedbringa skuldbördan och uppnå långsiktig lönsamhet. Regeringen föreslår en finansiell rekonstruktion som innebär att koncernen får en sådan stabilitet att den kan klara konjunkturvariationerna. Förslaget innebär ett tillskott av 2 miljarder kronor och att lånet på 275 milj.kr. avseende Karlsborg efterskänks. Per-Ola Eriksson sade i sitt anförande nyss att ASSI skulle få en mycket fin soliditet genom detta tillskott. Jag vill upprepa vad statsrådet Carlsson sade om de andra skogsföretagens likviditet. Billerud har en soliditet på 36 90, SCA 50, Holmen 46, Iggesund 47, Korsnäs 64, Papyrus 61, Kopparberg 48 och Nymölla 53 — för att bara nämna några. Från utskottsmajoritetens sida anser vi liksom regeringen det naturligt att staten som ägare, när nu företaget fått en bra produktionsapparat och därigenom långsiktigt stärkt sin konkurrenskraft, ser till att företaget också mera långsiktigt blir konsoliderat. Vi vill alltså bifalla regeringens förslag. En likvidation, som moderaterna förordar, skulle få förödande konsekvenser för många inblandade. Också centerns och folkpartiets förslag att kortsiktigt undanröja det akuta lividationshotet skulle för de anställda innebära en stor otrygghet. Företagets förhållande gentemot kunder och övriga intressenter skulle heller inte stärkas genom ett begränsat kapitaltillskott. Som statsrådet Carlsson också sade i sitt inlägg måste naturligtvis förändringar i struktur och rationaliseringar även i framtiden fortgå för att stärka konkurrenskraften, men då måste också den likvida ställningen vara rimlig. Företaget får genom regeringens förslag en ärlig chans att för framtiden visa vad man duger till. Till betänkandet är också fogad en, enligt vårt förmenande, onödig reservation av de borgerliga ledamöterna i utskottet. Reservation nr 18 betonar vikten av samarbete mellan domänverket, ASSI och NCB samt mellan de statliga företagen och övriga skogsindustriföretag och framhåller domänverkets roll för inlandssågverken. Den här reservationen avslutas med konstaterandet att propositionen inte innebär ett ställningstagande för någon organisatorisk förändring, och med hänsyn därtill finner den borgerliga utskottsminoriteten inte att det behövs någon framställning i ämnet från riksdagens sida. Man måste läsa reservationen mycket noggrant och mycket ingående analysera den för att få fram någon större nyansskillnad mellan utskottets och reservanternas skrivning. Detta innehåll och konstaterandet i reservationen fanns vid justeringstillfället också med i majoritetens skrivning. Men de borgerliga ledamöterna hade bestämt sig för en reservation, oavsett det sakliga innehållet, och då var det inte så mycket att göra åt saken. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna 16, 17 och 18.
Herr talman! I grunden har vi från centerns sida en positiv grundsyn då det gäller ASSI. ASSI utgör i dag och kommer att utgöra en viktig del av skogsindustrin i vårt samhälle. Så på den punkten behöver det inte råda något tvivel om vårt ställningstagande eller vår inställning. Vad sedan gäller det Rune Jonsson kallade en onödig reservation om samverkan med olika statliga företag, tycker jag inte att det är någon onödig reservation.

Jag ser i förlängningen ett enda stort skogsföretag. Den oro som jag har gett uttryck för, att det här skulle gå ut över inlandssågverkens råvaruförsörjning, delas av socialdemokrater i Norrbotten, som har väckt motioner till årets riksmöte där man säger att uteblir virkesleveranserna, så minskar verksamheten och sysselsättningen hotas, och det går ut över de anställda i företagen. Vi vill med denna markering slå fast en sak. En samordning av den statliga skogsindustrin får inte ha till syfte att skapa problem för inlandssågverken. Och med utskottsmajoritetens skrivning har vi inte blivit tryggare på den punkten.
Herr talman! Det som verkligen sägs i reservationen 18 gäller, som Per-Ola Eriksson mycket riktigt påpekade, organisationsfrågan, men det finns ingen hemställan. Det brukar här i riksdagen vara vanligt att man i sådana fall avlämnar ett särskilt yttrande. När organisationsförslaget kommer får vi ta ställning till det. Majoritet och ” minoritet är överens om att ett samarbete inom den statliga sektorn behövs på skogsindustrisidan. Vi skall komma ihåg att det är samma ägare till dessa företag. Och från socialdemokratiskt håll delar vi den uppfattningen att domänverket har ett stort ansvar för inlandssågverken, speciellt i de områden där domänverket är mycket dominerande, vilket många gånger är fallet uppe i Norrbotten. Vi skall dessutom komma ihåg att mellan 50 och 60 96 av råvaran till ASSI kommer från domänverket, så det behövs verkligen samarbete.
Herr talman! Det kan kanske verka som en lek med ord om man jämför utskottsmajoritetens skrivning och reservanternas. Men på en punkt är det en klar skillnad. Utskottsmajoriteten talar om att samarbetet mellan de olika industriföretagen måste syfta till att ”förbättra den svenska skogsindustristrukturen”. Det tycker jag är litet farligt. Samtidigt säger utskottsmajoriteten att det är ”väsentligt att den förändringskapacitet som finns inom de statliga skogsföretagen själva i första hand tas till vara”. Mot bakgrund av inlandssågarnas regionalpolitiska betydelse och det ansvar som domänverket har för att i dessa regioner trygga råvaruförsörjningen, är jag rädd för att en ägarmässig förändring kommer att sätta käppar i hjulen för inlandssågverken. Det har vi velat markera med denna reservation.
Herr talman! Jag skall bara läsa upp vad som står i reservationen: ”Utskottet finner det viktigt att de statliga skogsintressena på bästa sätt utnyttjas för medverkan i en utveckling av den svenska skogsnäringen. I sådana strävanden kan ett samarbete mellan domänverket, ASSI och NCB vara ett naturligt inslag.”

Herr talman! Riksdagen beslöt 1977 att bilda ett till NJA knutet dotterbolag. Bolaget heter Regioninvest i Norr AB. Det ägs helt av Statsföretag. Verksamheten vid företaget har hela tiden fått drivas under svåra betingelser. Perioden sedan starten har präglats av en långvarig lågkonjunktur. Företaget har av sysselsättningsskäl deltagit i en rad rekonstruktioner. Bolagen som arbetar inom Regioninvest i Norr AB har inte haft tillräckliga resurser för produktutveckling och marknadsföring. Bolagets huvuduppgift är alltså att stimulera industriell utveckling i Norrbotten. Förutsättningarna för att uppfylla detta mål kan öka om Norrbotten blir försökslän för en samlad energiplanering, vilket kan ge möjligheter till företagsgruppen inom Regioninvest på energiteknikområdet. Jag vill också med några ord ta upp förhållandena för Kiruna Truck, ett av företagen inom gruppen. Detta bolag startade sin verksamhet i slutet av 1950-talet. Jag vill citera ett brev från Metalls avd. 105 Kiruna, verkstadsklubben vid Kiruna Truck: ”Under åren som gått har ca 500 truckar sålts över hela världen. Detta har kunnat göras trots bristande resurser för bl.a. försäljning och marknadsföring. Att företaget med dessa knappa resurser lyckats överleva i Kiruna talar för att själva produkten och produktidén är mycket konkurrenskraftig. Vikande konjunkturer inom ståloch gruvbranschen tillsammans med en allt hårdare konkurrens från företag som ofta plagierat Kiruna-Trucken har gjort att företaget nu i ett antal år gått med förlust, vilket var anledningen till att Regioninvest tog över företaget. Men Kiruna Truck har även en viktig symbolisk betydelse för malmfälten. Genom bildandet av företaget och den relativa framgång som man hade under två årtionden så visade man att det går att bedriva avancerad verkstadsindustri så här långt norrut. Någon riktigt helhjärtad uppbackning fick man dock aldrig från det som skulle vara den trygga hemmamarknaden — LKAB. Bl. a. på grund av detta så tvingades man alltmer att inrikta sig på export och även inrikta sig på stålverken. På senare år har dock relationerna förbättrats alltmer inom LKAB.” Företaget utvecklar nu i samarbete med LKAB och ASEA en eltruck. Den skulle, om utvecklingsarbetet tryggades ekonomiskt, betyda mycket för företaget och dess anställda. Problemen vid Kiruna Truck visar väldigt klart vad som behövs för hela Regioninvest i Norr AB. Det är en långsiktig uppbyggnadsperiod, en period där ägaren-staten ställer resurser till förfogande för en omfattande utveckling av produkter och marknadsbearbetning, där staten bidrar med rådrumsbeställningar och projekt baserade på offertstödsprincipen. Att staten bildar ett statligt handelsoch bytesbolag, med inrikting på Östeuropamarknaden, skulle också kunna förbättra situationen för Regioninvestgruppen. Kraven på lönsamhet måste underordnas denna mera långsiktiga strategi för Regioninvestgruppen. De statliga insatserna inom marknadsföring, produktutveckling och långsiktigt företagsuppbyggande inom Regioninvest måste bli mera offensiva och expansiva.

Fru talman! I mitt inlägg skall jag ägna mig åt reservationerna 9, 14 och 15. När det gäller reservation 9 kan jag konstatera att utskottets majoritet och reservanterna i långa stycken är helt ense. Vi är ense om att statliga företag i princip skall eller bör vara grupperade i koncerner, men trots denna principiella syn menar vi ändå att LKAB och SSAB bör leva vidare som två skilda företag. Trots denna enighet finns det en reservation, och möjligen kan man med litet ansträngning finna vissa skillnader i utskottets motivering som kan ge anledning till att denna reservation över huvud taget finns med i betänkandet. Jag vill redan nu, fru talman, yrka avslag på reservation nr 9. Under 1973, eller möjligen 1974, motionerade jag om att LKAB:s Malmbergsförvaltning och dåvarande NJA skulle sammanslås till en enhet. Avsikten med förslaget var att man på detta sätt skulle sörja för en långsiktig, säker leverans av en väl anpassad råvara till stålverket och att man dessutom skulle få möjligheter till en mera planerad malmbrytning vid gruvan. Motionen gav anledning till en speciell utredning, som så småningom tog sig uttryck i det troligen minsta lilla häfte som någonsin fått namnet offentligt utredningsbetänkande. Det blev inget av med den av mig önskade sammanläggningen, och det kan vi glömma. Men det blev något annat, nämligen inledningen till ett mycket fruktbringande samarbete mellan företagen. Detta samarbete har nu resulterat i att LKAB kan leverera just den exakt anpassade råvara som gör det möjligt för SSAB Luleverken att leverera det fina stål som nu med stor framgång konkurrerar på världsmarknaden. Detstår därför helt klart, att oavsett om dessa företagi en framtid kommer att sammanföras till en gemensam enhet eller inte, så föreligger ett utomordentligt stort ömsesidigt beroende företagen emellan. Samarbetet måste utvecklas ytterligare, så att förutsättningar skapas för en framtida stålproduktion av sådan kvalitet att den är konkurrenskraftig på marknaden. På den grunden tror jag att det blir möjligt för dessa statliga företag både att klara sig i en hård konkurrens med omvärlden och att skapa trygga jobb för de anställda. Med detta vill jag övergå till att behandla reservationerna 14 och 15, som båda handlar om Regioninvest i Norr. I betänkandet redovisas Regioninvests ursprung och uppgift liksom hur den senare delvis tvingats ändras på grund av en hårt pressad näringslivssituation och en mycket svår arbetsmarknad på de platser där företaget är verksamt. Det är bl.a. dessa speciella omständigheter som motiverar regeringens förslag om ett anslag på 110 milj.kr. Med dessa pengar avser man att täcka de under 1982 uppkomna förlusterna och även att klara de förväntade förlusterna under 1983. Dessa förluster — som har sin speciella förklaring, vilken framgår av betänkandet — får emellertid inte innebära att företagets framtidsinriktade projekt kommer i fara. Det är dessa projekt som skall bli grunden för en framtida lönsam och konkurrenskraftig produktion vid Regioninvests företag. Många sådana projekt är på gång, och alla bör vara medvetna om att det tar tid att utveckla nya produkter och att bearbeta marknaden för dem. En del av de projekt som man arbetar med har, som jag ser det, utomordentligt stort intresse för vår framtida gruvhantering. Jag tänker bl.a. på det tidigare i debatten omnämnda arbetet med den eltruck som nu utvecklas vid företaget Kiruna Truck i Kiruna. Andra projekt har samband med en teknisk utveckling av de maskiner och den övriga utrustning som behövs för den framtida torvbrytning som nu i stor skala planeras både i Norrbotten och på andra platser i vårt land. Inom energisektorn och på miljösidan pågår intressanta projekt, och stora ansträngningar görs för att ge de företag som tidigare var helt beroende av legoarbeten åt LKAB nya och konkurrenskraftiga egna produkter. Detta ser jag som utomordentligt angeläget, eftersom detta arbete sker under mycket pressade förhållanden. Utskottets majoritet är helt enig med regeringen om att Regioninvests verksamhet bör vara intakt till dess att beslut har fattats om företagets framtid på grund av den handlingsplan som företaget redan i februari inlämnat till departementet. Det är därför utomordentligt oroande att man i en gemensam borgerlig reservation, nr 14, framfört att man anser att de 110 miljonerna utgör ett för högt anslag och att man således egentligen inte vill vidta några andra åtgärder än att avkräva regeringen ett nytt förslag. Det är fullkomligt klart att om denna reservation skulle bifallas av riksdagen, då tvingas Regioninvest att omedelbart vidta sådana åtgärder som direkt innebär att flera hundra anställda får sluta sina jobb. Per-Ola Eriksson höll i sitt inlägg en mässa om Regioninvest. Jag vill beteckna den som ganska pliktskyldig. Per-Ola Eriksson vet så väl vad som är bakgrunden till den förändrade roll som Regioninvest nu har. Han vet att långt innan LKAB-krisen blev så allvarlig som den nu är, så engagerades Regioninvest i ambitionen att skapa alternativ sysselsättning för de företag som jag tidigare nämnde och som då var så starkt LKAB-beroende. Dessa företags situation blev värre allteftersom LKAB:s situation förvärrades. Därav följer att Per-Ola Eriksson mycket väl måste veta att det på Regioninvest nu ställs helt andra krav än de ursprungliga. När man står här och ondgör sig över att Regioninvest har förändrat sin roll från den ursprungliga minoritetsäganderollen till en i flera fall majoritetsäganderoll, måste man ha detta med i bilden. Det är litet oroande att Per-Ola Eriksson med den klara insikt han har om förhållandena ändock yrkar bifall till reservation 14. Om denna reservation skulle vinna bifall i riksdagen och man alltså skulle behöva vidta de i reservationen föreslagna åtgärderna, skulle det innebära ett väldigt hårt slag mot de Regioninvests företag som finns i gruvkommunerna Kiruna och Malmberget. I kommuner där arbetslösheten redan är orimligt stor skulle vi därigenom få en kraftig påspädning av arbetslösheten. I reservationen 15 förutsättes att regeringen i en nära framtid återkommer till riksdagen med förslag rörande Regioninvest och att Regioninvests övergripande mål skall vara att stimulera till en industriell utveckling inom den region där företaget är verksamt. Med anledning av denna reservation vill jag säga att det redan är klarlagt att regeringen avser att återkomma angående Regioninvest, när den handlingsplan som företaget inlämnat till departementet hunnit behandlas. Utskottet säger i sin skrivning att man från utskottets sida avser att återkomma med förslag som rör Regioninvest i samband med att utskottet behandlar propositionen 120 om utveckling i Norrbotten. När det gäller kravet om att Regioninvest skall stimulera en industriell utveckling i de regioner där företaget är verksamt kan bara konstateras att detta är just vad företaget redan är i full färd med att göra. Låt mig därför, fru talman, avsluta mitt anförande med att yrka avslag även på reservation 15.

Under årens lopp har det, som jag sade i mitt första inlägg, skett en successiv förändring, så till vida att man nu intresserar sig för helägda företag i syfte att lägga under sig nya delar. Det är klart att det har skapat ekonomiska problem. Regioninvest kanske har köpt ett och annat företag som borde ha stått utanför. Jag tror att det är viktigt att man — det är det som ligger till grund för vår reservation — samtidigt som man begär nya pengar till företaget anmäler till regeringen att man har en handlingsplan för framtiden som avses genomföras och att man överlämnar denna plan till regeringen. Den bör sedan utgöra vägledning för riksdagens ställningstagande beträffande Regioninvest. Jag hävdar att om man skulle återgå till den gamla policyn att använda statliga pengar via ett investmentbolag för att stärka små och medelstora företag, skulle man kanske komma litet längre.
Fru talman! Var det inte pliktskyldigt, Per-Ola Eriksson, så blir det med en gång mycket allvarligare, för Per-Ola Eriksson vet ju att ett bifall till reservation 14 får just de effekter som jag beskrev i mitt anförande. Ett bifall betyder omedelbart en besvärlig situation för hundratals anställda. Det betyder också att stora arbetsinsatser som nedlagts på en rad utvecklingsprojekt och annat kan betecknas som bortkastad möda och förslösade resurser. Mot den bakgrunden vill jag än en gång säga att jag är ytterligt förvånad över att Per-Ola Eriksson framhärdar i sin uppfattning.
Fru talman! Karl-Erik Häll kanske har läst reservation 14 litet dåligt. Vi säger nämligen att vi anser att Regioninvest även framöver skall kunna fortsätta sin verksamhet utan drastiska förändringar fram till det att regeringen och riksdagen har fattat beslut om den långsiktiga målsättningen och den fortsatta verksamheten för Regioninvest. Det bör också Karl-Erik Häll känna till.
Fru talman! Nej då, Per-Ola Eriksson, jag har inte läst reservationen dåligt. Jag bara läser och konstaterar att ni i reservationen säger att 110 milj.kr. är ett för högt belopp och att ni förväntar er att regeringen skall återkomma med ett nytt förslag. Det är vad ni här föreslår, och det får omedelbart de nämnda effekterna.

Fru talman! Jag vill nämna litet om vad som hänt i Statsföretag sedan propositionen lades fram i höstas. De goda resultat som för år 1982 kommer att redovisas i ABAB, Ceaverken, Procordia, KabiVitrum, Kalmar Kockum och SARA kommer att stabiliseras och i några fall ytterligare förbättras. För KabiVitrum kan noteras att företaget efter några svåra år nu kan dra nytta av de investeringar som gjorts i tillverkningsprocessen men framför allt när det gäller utveckling. Företagen inom Statsföretagsgruppen i verktygsmaskinbranschen, SMT, Pullmax och Toolbox har under 1982 lidit svårt av den internationella konjunkturnedgången. Dessa företag redovisar förhållandevis stora förluster, men åtgärdsprogram har nu börjat genomföras vilka beräknas eliminera förlusterna. Även Kockums Industri AB har vidkänts stora förluster för år 1982, främst beroende på företagets utländska dotterbolag. Eisergruppen har under år 1982 haft stora förluster. Såväl i detta företag som i de jag nyss nämnt är det nödvändigt med rekonstruktionsinsatser. Inom Eisergruppen kan det också bli aktuellt med företagsförsäljningar, om det kan visas att något företag passar bättre hos någon annan ägare. ASSI, som har moderna effektiva produktionsanläggningar, bör fr.o.m. 1985 väl hävda sig bland skogsindustriföretagen. Som redovisats i propositionen kommer den föreslagna rekonstruktionen att göra det möjligt att nå detta mål. Situationen inom LKAB har redovisats för riksdagen i den nyss avlämnade propositionen om utvecklingen i Norrbotten. Vidare vill jag påpeka att SSAB genom sitt nollresultat för år 1982 åstadkommit en resultatförbättring överstigande 700 milj.kr. Kostnadsanpassningen och framgångarna på marknaden beräknas fortsätta under innevarande år. Fru talman! Vi kan ha olika meningar om enskildheter mellan partierna när det gäller de statliga företagen. Det har denna debatt visat. Som ansvarig i regeringen för de statliga företagen vill jag ändå säga följande. När talmannen klubbar dagens beslut kan de berörda statliga företagen få riktlinjer att arbeta efter. Ett långsiktigt lönsamhetsmål kan bli gällande. Offertförfarandet kan tillämpas om företagen av ägaren förväntas utföra uppgifter som inte är kommersiellt motiverade. Detta bör lägga en god grund för de berörda styrelserna och företagsledningarna att fullfölja ett inlett strukturarbete, så att både koncernerna och de enskilda företagen kommer att utgöra sunda verksamheter. Nu kan företagen också få en finansiell bas att arbeta utifrån som möjliggör vissa saneringar och ett långsiktigt tänkande. I statliga företag är behovet av kreativitet och långsiktighet minst lika stort som i de privata. Politiskt bör vi vara ense om att de statliga företagen efter detta beslut bör få arbetsro att med förtroende lösa de uppgifter riksdagen ålagt dem. Jag vill också i detta sammanhang begagna tillfället att betona att de statliga företagen behöver och har mycket duktigt folk i ledningarna. Med de riktlinjer som jag hoppas att riksdagen i dag fastställer bör eventuella oklarheter om de statliga företagens mål och arbetsformer vara undanröjda för en längre period. Därmed läggs också en god grund både för att behålla och för att rekrytera kompetenta personer till företagsledningar och styrelser i den statliga företagssektorn.

Fru talman! Statsrådet Roine Carlsson redogjorde för vissa siffror på vad som har hänt i Statsföretag AB. Jag vet inte om detta har hänt sedan kl. 12 i dag, då statsrådet senast debatterade. Man fick nästan ett intryck av det. Det är också oklart om slutsatsen av de här, som statsrådet själv tyckte, glädjande förändringarna var att det egentligen inte behövdes några organisationsförändringar av det slag som föreslås i propositionen. Bl. a. skulle man kunna tolka statsrådets tal om arbetsro på det viset att allt nu går så bra att det inte behövs några förändringar. Jag är faktiskt osäker om innebörden av statsrådets senaste inlägg. Vi fick också reda på att företagen, om nu riksdagen fattar de beslut som näringsutskottet har föreslagit, skall få riktlinjer att arbeta efter. Statsrådet talade om lönsamhetsmål. Ja, man undrar egentligen om företagen inte tidigare har haft några sådana. Inträder det en markant skillnad framöver? Det vore bra att få reda på det. Det finns ju ett målresonemang i propositionen, men för mig förefaller detta resonemang — som jag också sade i mitt huvudanförande — luddigt. Man måste vara språkexpert för att egentligen kunna utläsa vilka skillnader det är fråga om. Men vi har ju nu statsrådets auktoritativa uttalande om att det verkligen är en helt ny doktrin som skall styra statliga företag. Men för att det verkligen skall vara klarlagt, bör vi kanske få det belagt. Statsrådet Carlsson nämnde också uttrycket ”nya riktlinjer att arbeta efter”. Jag upprepar vad jag sagt tidigare, nämligen att huvudsyftet med den framtida arbetsron måste vara att man följer principen att det bildas speciella koncerner. Men här har faktiskt utskottet och t.o.m. socialdemokraterna gått emot statsrådets förslag om en koncern med NJA som moderbolag. Det finns också skeptiska uttalanden om en koncern på skogssidan. Betyder nu detta med arbetsro att det inte skall vidtas några ytterligare förändringar? Det vore utomordentligt intressant att få höra statsrådets tolkning på den punkten.

Fru talman! Centern anser att export av kärnkraftsteknologi skall förbjudas i lag. Det finns många skäl för detta. Jag skall nämna fyra av de viktigaste. 1. Någon heltäckande garanti för att material som är avsett för civil kärnkraft inte kommer till militär användning går inte att få. 2. En svensk export av kärnkraftsteknologi ökar indirekt vår bundenhet till kärnkraften, och detta strider mot målsättningarna i det beslut om avveckling av kärnkraften som svenska folket har fattat i folkomröstning. 3. Minsta krav på logik innebär att vi inte aktivt medverkar till att sprida den teknologi som vi själva beslutat att avveckla. 4. Sammanfattningsvis är det viktigt att konstatera att ett lagfäst förbud mot export av kärnkraftsteknologi är en viktig detalj i ett ärligt och kraftfullt fredsarbete. Det är bl.a. på denna punkt — sambandet med ett aktivt fredsarbete — som socialdemokraternas ställningstagande ger anledning till förvåning. Socialdemokraterna visar i denna som i så många andra frågor en dubbelmoral som förskräcker. Samtidigt som de vill framstå som världens främsta fredsapostlar är de inte beredda att avstå några kronor i exportinkomster för att med säkerhet förhindra att svensk export av civil kärnkraftsteknologi kan medverka till ökad militär tillgång på kärnkraft. Denna socialdemokratiska brist på logik och brist på vilja eller förmåga att ta ansvar måste jag djupt beklaga. Så här minuterna före riksdagens beslut vill jag ånyo vädja till socialdemokraterna att ta sitt ansvar i ett aktivt fredsarbete och biträda centerns och vpk:s reservation om lagstadgat förbud mot export av kärnkraftsteknologi. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen vid det betänkande som vi nu behandlar.

Fru talman! Det ämne som vi behandlar i det här utskottsbetänkandet är av mycket allvarlig art. Det talades en gång för 30 år sedan om fredliga atomer. Det kan vi inte längre göra i dag. Utvecklingen går mycket snabbt på det här området, och den har gått oerhört snabbt de senaste fyra fem åren. Jag skulle kort vilja beröra ett par viktiga saker som har med sambandet kärnkraft-kärnvapen att göra. Den ökade kärnvapenupprustningen i världen betyder att mer och mer plutonium binds i vapenlager. Den senaste rustningsspiralen på det här området, som har gjort att framför allt de stora kärnvapenmakterna men även de medelstora ökar sina lager av vapen, gör att man inte längre har samma tillgång till skrotade vapen att upparbeta vapenplutonium från och = Nr 105 använda det på nytt. Detta binds alltså i vapenlager i allt större omfattning. Samtidigt specialiseras kärnvapnen; jag kan bara nämna neutronbomben i sammanhanget. Man behöver andra ämnen, t.ex. tritium, för att tillverka sådana vapen. De måste framställas i de militära reaktorerna och inskränker därmed på utrymmet för produktion av vapenplutonium i dessa. Detta gör att det använda kärnbränslet från de vanliga kärnkraftsreaktorerna mer och mer framstår som den stora råvarukällan för framställning av vapenplutonium. Självfallet har det också utvecklats teknik på det här området, vilket gör att det nu finns klara och tydliga exempel — bl.a. redovisade av Stockholms Fredsforskningsinstitut SIPRI — på hur kärnvapenplutonium kan framställas ur plutonium från vanliga lättvattenreaktorer. Detta samband kan vi alltså inte bortse ifrån. Därför bör vi inte bidra till att på något sätt underlätta denna överföring av plutonium från använt kärnbränsle till kärnvapen. Man kan hänvisa till icke-spridningsavtalet, till IAEA osv. Samtidigt vet vi att IAEA självt oroar sig oerhört mycket för denna spridning av kärnkraftsteknologi. Vi borde därför skärpa våra svenska bestämmelser. I utskottsbetänkandet hänvisas till atomlagstiftningskommittén, som nu är klar med sitt betänkande, där det finns relativt omfattande resonemang om detta. I sina bedömningar skärper kommittén tonen avsevärt i de här avseendena. Man säger att det behövs större uppmärksamhet på detta område. Man vill t.o.m. skärpa lagstiftningen till att även omfatta export av teknologi, alltså tillverkning på licens och sådana saker, i överensstämmelse med vad som gäller inom krigsmaterielexportens område. Det har däremot inte gått att få gehör för något exportförbud i den nya lagstiftningen, lika litet som det har gått att få det i utskottets betänkande. Detta beklagar jag, för det borde ligga i allas intresse att arbeta för ett sådant förbud. Man kan inte jämföra med krigsmaterielexporten, vilket har gjorts i vissa sammanhang. Det finns i Sverige en bred enighet om att vi skall ha ett militärt försvar, en egen vapentillverkning och även en viss export. Men när det gäller kärnkraften finns det en lika bred enighet om att kärnkraften skall avvecklas och om att vi inte skall delta i något slags kärnkraftsteknologiöverföring. Det är alltså två helt skilda utgångspunkter. Vi kan säga ja till vapenexport och krigsmaterielexport i viss omfattning med en stor majoritet av svenska folket bakom oss. Men vi kan aldrig säga ja till något slags kärnkraftsexport, för det finns inte någon som helst majoritet för en sådan bland det svenska folket. Om vi ser till folkomröstningen, finns det även där en klart uttalad majoritet för avveckling och för att vi över huvud taget inte skall arbeta med kärnkraftsteknologi. Därför borde utskottet enligt min mening ha gått på en förbudsparagraf i sammanhanget. Fru talman! Med detta vill jag ansluta mig till reservationen.

Fru talman! När det gäller export av kärnkraftsreaktorer och reaktorteknologi finns det stränga regler, nationella och internationella, för att se till att denna export inte kan stödja framställning av kärnvapen. Sverige har genom det s.k. icke-spridningsfördraget åtagit sig att varken självt utveckla kärnvapen eller genom export bidra till att andra länder gör det. Vidare har Sverige åtagit sig att följa de riktlinjer för export på kärnenergiområdet som överenskommits mellan ett antal stater genom de s.k. Londonriktlinjerna. Dessa innebär bl.a. krav på att exporten i detta hänseende är underkastad internationell kontroll samt att material och utrustning på kärnenergiområdet får utföras endast om tillfredsställande fysiskt skydd av anläggningen föreligger. Föreskrifter om utrustning och material som omfattas av tillståndsplikt har meddelats i en särskild förordning, vilken även innehåller bestämmelser om prövningsförfarandet. Detta gäller alltså den svenska regeringens prövning. De svenska reglerna för export av kärnkraftsreaktorer och reaktorteknologi överensstämmer med internationella riktlinjer på området och har till syfte att säkerställa en genomgående civil användning av materielen. Vi vet att regeringarna, vilken politisk kulör de än har haft, har stränga krav i alla fall då det har varit aktuellt med exportansökningar. Det är alltså starka spärrar som gäller beträffande export av civil reaktorteknologi, t.o.m. starkare än när det gäller vapenexporten. Lägg därtill den hårda prövning som den svenska regeringen alltid gör vid exportansökningar på detta område. Detta är bakgrunden till att utskottet inte anser att man behöver gå vidare när det gäller kontrollen. I de motioner som har väckts förordas emellertid ett totalstopp för all export. Vpk har här fått med sig centerns och folkpartiets representanter i näringsutskottet på en reservation. Jag ser denna reservation mera som en politisk markering från forna linje 3-bröder än som en sakligt grundad kritik av att svensk export av kärnkraftsteknologi, med de regler som finns, skulle kunna missbrukas. I nuläget skulle det krav på totalförbud mot export som reservanterna fört fram konkret innebära att Asea-Atom inte längre skulle kunna exportera bränslestavar till kärnkraftsreaktorerna i Finland. Sandvik AB skulle också tvingas upphöra med sin export av zirkoniumrör till kärnkraftverk — ett område där bolaget är världsledande. På båda dessa punkter skulle reservationens krav innebära ett totalstopp. Jag och utskottets majoritet hävdar att denna export på intet sätt hotar freden i världen. Nu sker i stället en prövning i varje särskilt fall. De krav som då ställs är klara och bestämda — och de är hårda. Ivar Franzén talade i sitt inlägg om socialdemokraternas dubbelmoral på detta område genom att göra en snabb koppling mellan kärnkraft och kärnvapen. Han bortser då från alla de skyddsregler som jag just har redovisat. Vi verkar internationellt, Ivar Franzén, i fredsarbetet och för nedrustning. Vi har trots det ett försvar, och vi tillåter viss vapenexport. Det har Ivar Franzén och centern inte haft några invändningar emot. Man skall nog inte Nr 105 vara för snabb när det gäller analogier med andra områden. Onsdagen den Jag erinrar mig vidare — med anledning av talet om dubbelmoral — 23 mars 1983 Asea-Atoms intresse att för några år sedan exportera två kärnkraftsreaktorer till Mexico. Då utvecklade Fälldinregeringen — med rätta — en stor aktivitet för att stödja Asea-Atoms försäljningsansträngningar. Dessutom utlovades av Fälldinregeringen betydande räntesubventioner på över 1 miljard kronor för att ytterligare sockra Asea-Atoms anbud till Mexico. Detta hände alltså efter folkomröstningen om kärnkraft, då de långsiktiga riktlinjerna hade lagts fast. Nu gick denna affär i stöpet, men det berodde sannerligen inte på att Fälldinregeringen yrkade på totalstopp för export. Asea-Atom låg bra till, men affären föll på att Mexico då gled in i sin allt svårare finansiella kris. Med denna erinran, fru talman, om centerns tidigare aktiva och pådrivande roll, som föranleddes av Ivar Franzéns yttrande om dubbelmoral i dessa sammanhang, ber jag att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 24.
Fru talman! Jag har full förståelse för att Lennart Pettersson försöker freda sitt samvete. Jag har också all respekt för de stränga regler som finns i bl.a. icke-spridningsfördraget. Jag vill på intet sätt vare sig förringa eller underskatta dess betydelse. Det har jag inte heller gjort. Det är dock omöjligt att säga emot det som jag anförde i mitt första inlägg, nämligen att det inte går att få heltäckande garantier för att inte den civila exporten, direkt eller indirekt, kan medverka till ökad tillgång till militär kärnkraft. Sambandet med försvaret, som Lennart Pettersson tog upp, har Oswald Söderqvist tidigare väl vederlagt, och jag behöver inte uppta kammarens tid med att upprepa det. Folkomröstningen och dess resultat ger oss en alldeles speciell ställning. Det finns inget annat land där en så total majoritet av folket har uttalat sig för en avveckling av kärnkraften, och det bör vi ha respekt för. När det gäller Mexicoaffären vet jag inte riktigt ur vilka källor Lennart Pettersson öser sin kunskap. De beslut som eventuellt har fattats i detta sammanhang är helt hemligstämplade beslut, så jag tror att det finns skäl för att Lennart Pettersson är betydligt försiktigare med sina direkta påståenden om centern§ medverkan här. Jag vill en gång för alla slå fast att centern aldrig har verkat eller kommer att aktivt verka för en spridning av svensk kärnkraftsteknologi.
Fru talman! Ja visst! Vi känner alla till de internationella bestämmelserna. De är mycket långtgående, och de finns fastslagna i flera konventioner och flera fördrag. Men det är egentligen inte det som är intressant i detta sammanhang, Lennart Pettersson, utan det är att det har visat sig — bl.a. har det erkänts av IAEA och påpekats av SIPRI — att NPT, icke-spridningsavtalet, håller på att urholkas genom den tekniska utvecklingen, genom 59 vapenutvecklingen och genom kärnkraftsutvecklingen. Chefen för IAEA, vår förre utrikesminister, folkpartisten Hans Blix, har för något år sedan uttryckt oro över att man har dålig kontroll över vart plutoniet från civila kärnkraftverk tar vägen. Det finns en mycket stor oro inom dessa internationella organisationer, och då kan man inte bara mekaniskt upprepa att vi har fördrag m.m. Det är just det som är vitsen i SIPRI:s analys, att man visar att icke-spridningsavtalet håller på att urholkas av utvecklingen. Det borde utskottsmajoriteten, med socialdemokraterna i spetsen, ta till sig och inte bara hänvisa till gamla argument. Lennart Pettersson talar om sysselsättningen i Sverige, inom ASEA, Sandvik osv. Men det är väl på samma sätt där som när det gäller vapentillverkningen. Socialdemokratin och Lennart Pettersson anser väl inte att vi skall lita på tillverkningen av vare sig vapen eller kärnkraft, som kan bidra till kärnvapenspridning, för att hålla sysselsättningen uppe? Det är inte på det området som vi skall inrikta ansträngningarna att skaffa jobb åt våra arbetslösa. Det är andra områden vi skall satsa på. Det är inte bara fråga om Mexico. Vi har haft exportdrivar i schahens Iran och i Turkiet från svenska kärnkraftsföretag och svenska regeringar — också före 1976 — om vi nu skall ta upp den problematiken. Eftersom vi har pekat på detta med folkomröstningen m.m. vill jag också hänvisa till vad energiminister Birgitta Dahl sade här i kammaren för bara några veckor sedan: Vi skall inte ha någon tillverkning av t.ex. Secure. Vi skall över huvud taget inte ha någon tillverkning av kärnkraft och kärnkraftsteknologi i Sverige för svenska behov. Skall vi då ha tillverkning för export? Det är en fråga som jag tycker att Lennart Pettersson skall svara på. Vi skall alltså inte ha kärnkraft här, men vi kan väl tillverka och exportera — är det så det är tänkt?
Fru talman! Jag vill försäkra mina meddebattörer att socialdemokratin tar dessa frågor mycket allvarligt, och vi har därför helt naturligt anslutit oss till deiinternationella reglerna på detta område. Man har också en mycket sträng prövning på det nationella planet. Det skall alltså inte vara några missförstånd på den punkten. Men att ifrån detta gå över till att ställa sig bakom ett totalförbud mot all export av reaktorteknologi är att gå alldeles för långt. Snarare bör man se det så att de internationella reglerna har gjort det möjligt för oss att genomföra viss export på det här området. Ivar Franzén och även Oswald Söderqvist har ju också betygat att de har all respekt för de stränga regler som gäller. De har ingen invändning mot reglerna som sådana. Det är bra att detta blev sagt här i kammaren. Deras argument i övrigt är tydligen att det inte går att få heltäckande garantier för att reglerna inte kan missbrukas på något sätt vid något tillfälle. Fullständiga garantier kan man naturligtvis aldrig få, men hittills har det ju inte skett något som helst missbruk när det gäller den svenska exporten av olika former av reaktorteknologi. Låt mig återkomma till exemplet Asea-Atom och dess export av bränslestavar till Finland. Menar Ivar Franzén på fullt allvar att detta är någonting farligt, att det skulle kunna bidra till en framställning av kärnvapen? Det vore i så fall att ställa sig bakom en mycket allvarlig anklagelse mot den finska regeringen. Jag menar att ett totalförbud mot export vore att gå alldeles för långt i detta sammanhang. Låt mig understryka att jag hade förstått argumenteringen något bättre, om vi hade varit ensamma som exportörer på det här området. Många andra länder har ju en export. De ansluter sig mer eller mindre helhjärtat till de internationella reglerna. Vi är väl ett av de länder som allra strängast upprätthåller reglerna. Från svensk sida kommer vi inte att missbruka dem — den saken är fullständigt klar. Ivar Franzén hänvisar till folkomröstningen och säger att beslutet om att vi skall avskaffa de svenska reaktorerna år 2010 skulle vara ett argument för att viinte kan exportera reaktorteknologi från Sverige. Låt mig då först påminna om att Mexicoaffären — med kungabesök och med utlovat exportkreditstöd i miljardklassen — ägde rum efter folkomröstningen. Då var det tydligen inget som hindrade att man från centerns sida ställde sig bakom denna typ av aktiviteter. Man skulle kanske diskutera de här frågorna efter år 2010, Ivar Franzén, när vi verkligen har avskaffat kärnkraften. Då kanske det kan finnas något mera fog för argumenteringen om vad folkomröstningsresultatet innebär i det här avseendet. Vad sedan gäller beslutet om stöd till export av kärnkraftverk till Mexico och centerns ställningstagande i den frågan vill jag säga till Ivar Franzén att dessa beslut inte var mera hemligstämplade än att jag fick reda på vad de handlade om i en frågedebatt med handelsministern i den senaste Fälldinregeringen. Med detta, fru talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 24.
Fru talman! Det är bra att Lennart Pettersson öppet erkänner att det inte går att få några heltäckande garantier. Lennart Pettersson kryper bakom den vanliga, slentrianmässiga frasen, att om inte vi gör detta, så är det många andra som gör det. Därmed tycker han att han har fredat sitt samvete. Men det är juinte utan orsak som vi kräver en lag mot sådan här export, Lennart Pettersson. Ingen regering kan sätta sig över de spelregler som gäller. Jag tänker också på detta med exportkrediter och annat. Nuvarande regler, de rättigheter företagen har och deras rättssäkerhet när det gäller att bli lika behandlade gör det praktiskt taget omöjligt för någon regering, oavsett hur aktivt den vill motverka detta, att ställa sig helt vid sidan av den här utvecklingen. Det är ett av huvudargumenten för vår uppfattning att det här krävs den mycket distinkta viljeyttring som en lagstiftning innebär. Sedan vill jag säga att jag var minst lika överraskad som troligtvis också Lennart Pettersson över dåvarande handelsministerns uttalande i denna kammare när det gällde ett ärende som knappast var lämpat för debatt här. Till sist: Detta är en mycket viktig detalj i ett aktivt fredsarbete, och det är mycket beklagligt att socialdemokraterna på detta dubbelbottnade sätt skiljer ut Sig när det gäller det fredsarbete som jag tror att vi annars i mångt och mycket har gemensamt.
Fru talman! Jag kan tyvärr inte dra någon annan slutsats av de inledande satserna i Lennart Petterssons senaste inlägg än att vi skall exportera kärnkraftsteknologi. Vi skall alltså inte själva ha någon kärnkraftsteknologi enligt uttalanden, folkomröstning m.m., men det skall inte finnas något hinder för att vi exporterar sådan. Det är klart att man kan hänvisa till Finland. Det går naturligtvis att ordna något slags övergångsbestämmelser i det fallet. Men det är inte exporten till Finland som det i första hand är fråga om. Jag vill än en gång betona att problemet gäller den spridning som förekommer och som de internationella organen — inte vi, Lennart Pettersson — har uttryckt stor oro över. Det är en förvrängning av fakta att säga: Vi ställer upp på de internationella bestämmelserna, och det är ju bra. — Det är just det att dessa bestämmelser inte håller måttet som väcker oro. Vad vet Lennart Pettersson om var svensk kärnkraftsteknologi hamnar? Det finns redan flera uppgifter om att konsulttjänster har sålts t.ex. till ett land som Syrien. För bara några månader sedan kunde vi läsa om det i tekniska tidskrifter. Sådana saker måste vi ta in i bilden. Jag vill än en gång hänvisa till den utredning som nyss avslutats och där centern och vpk har reserverat sig för ett förbud mot export. Kommittén uttalar sin oro och säger klart och tydligt att bestämmelserna måste skärpas, att en översyn av produktförteckningen måste ske och att vi måste titta på licensgivningen. Det finns en oro, Lennart Pettersson. Då kan man inte bara stiga upp här och säga att detta inte är någonting att vara rädd för, utan man måste verkligen ta reda på fakta ordentligt. Argumentet ”om inte vi exporterar så gör andra det” är ett dåligt argument, som jag känner igen och som användes av den moderate handelsministern Staffan Burenstam Linder, när vi här i kammaren hade en debatt om vapenexporten. Nu använder socialdemokraten Lennart Pettersson samma argument. Jag tycker inte att det är särskilt hedrande.
Fru talman! Jag sade inte, Oswald Söderqvist, att om inte vi exporterar så gör andra det. Jag sade att jag hade förstått reservanternas argumentering något bättre, om Sverige hade varit ensam exportör av kärnkraftsteknologi. Det är kanske en något annan formulering än den som Oswald Söderqvist ville tillvita mig. Sedan vill jag också säga till Oswald Söderqvist att folkomröstningens resultat och det riksdagsbeslut som följde på folkomröstningen innebar att vi faktiskt har kärnkraft i vårt land. Den skall avvecklas. Kärnkraften skall vara Nr 105 avvecklad år 2010. När det gäller bränslestavar, som vi exporterar till Finland, vill jag säga att de inte lär räcka till år 2010. En sådan export vill reservanterna förbjuda, men även om man godtar reservanternas sätt att resonera, måste slutsatsen bli att den exporten inte strider mot folkomröstningens resultat. Eller menar Oswald Söderqvist att Asea-Atom inte heller skall få furnera de svenska kärnkraftverken med några bränslestavar? Det skulle ju vara konsekvensen av ert något bakvända resonemang. När det gäller dubbelmoralen och centerpartiet vill jag säga att den som har dubbelmoral i den här frågan är ju centern. Från att tidigare ha varit mycket aktiva försäljare av kärnkraftverk till Mexico har ni i centerpartiet svängt om till att nu förorda ett totalstopp. Jag säger inte att man inte i viss mån var bunden vid de spelregler som då gällde, men jag vill påpeka ytterligare ett par saker för Ivar Franzén. Ni gjorde inga ansträngningar för att ändra de spelreglerna. De spelreglerna innebär att man har goda möjligheter att säga nej, om man har den allra svagaste misstanke om att exporten skulle främja kärnvapenspridning i världen. Man sade inte nej, och till yttermera visso erbjöd man Mexico miljardräntesubventioner för att få denna export till stånd. Dubbelmoralen, fru talman, finns inte hos socialdemokratin i den här frågan. Vi har hela tiden hållit oss till de internationella reglerna och till en sträng tillämpning av dem. Dubbelmoralen, fru talman, finns hos centerpartiet och dess företrädare i den här debatten.
Fru talman! Det är så uppenbart att Lennart Pettersson talar mot bättre vetande. Centern har aldrig verkat och kommer aldrig att aktivt verka för en spridning av svensk kärnkraftsteknologi. Lösryckta ord som en handelsminister yttrat kan icke med någon tyngd vändas mot centern. Det går inte — om vi inte lägger munkavle på såväl företrädare för svenskt näringsliv som statsråd och ministrar — att tala om dubbelmoral när det gäller något som olika regeringar inte kunnat undvika att i viss utsträckning spela med i. Jag tror att Lennart Pettersson och hela hans parti ändå vill ställa upp i det aktiva fredsarbetet. Då är det väldigt beklagligt att Lennart Pettersson inte vill vara med och börja städa på hemmaplan, se till att vi får reda upp de här begreppen och i en lag slå fast var vi står i fredsarbetet.
Fru talman! Jag tycker inte att jag för något bakvänt resonemang. Självfallet har jag inte diskuterat bränsleförsörjningen till de svenska reaktorerna, även om jag ogillar kärnkraften. Jag kan mycket väl tänka mig något slags övergångsbestämmelse för att vi skall kunna fylla våra förpliktelser mot grannlandet Finland. Med det är inte det jag har diskuterat i den här debatten, utan det är de stora internationella perspektiven, där Lennart Pettersson inte alls kunnat gå i svaromål. Larmsignalerna kommer ju inte från vpk eller centern här i riksdagen eller i Sverige. De kommer från 63 IAEA och dess generalsekreterare Blix och andra personer som sysslar med den här problematiken. Det är ju de som har slagit larm. Och de kommer från SIPRI, från fredsforskare överallt. Det kan man inte föra undan genom att tala om Finland. Man måste ta in de stora sammanhangen och se litet längre utanför de snäva svenska och t.o.m. nordiska sammanhangen i det här fallet. Sedan kan man tvista om formuleringar. Att man säger att om inte vi exporterar, så gör andra det — eller att man formulerar det på ett annat sätt men menar samma sak — ger likafullt inget gott renommé.

Fru talman! Att minska kostnader har i rådande ekonomiska klimat blivit en alltmer utbredd strävan, i både privat och offentlig verksamhet. Och i princip är strävan lovvärd. Men det är ändå skillnad på besparingar och besparingar. Besparingar, som enbart är kostnadsövervältringar, är t.ex. tvivelaktiga. Kortsiktiga besparingar, som på sikt ger ökade nackdelar, är också tvivelaktiga. Besparingar som sänker förmågan att uppfylla lagenliga skyldigheter gentemot kunder och klienter är de inte minst diskutabla. Det är svårt att komma ifrån att riksdagsrevisorernas förslag angående riksbankens regionala organisation visar exempel på sådana diskutabla besparingar. Förslaget har därför gett upphov till inte mindre än 25 kritiska motioner. Utifrån detta förhållande, företrädesvis motion nr 704 av Erik Wärnberg Invändningarna mot utskottsmajoritetens och revisorernas tankegångar är flera. Förslaget att inrätta postala sedeldepåer väcker kritik både från principiella och från praktiska synpunkter. Tillhandahållande av sedlar och mynt är en uppgift som åvilar riksbanken enligt lag. Det är alltså en viktig och ansvarsfull myndighetsuppgift. En sådan uppgift varken kan eller bör delegeras till ett affärsdrivande verk som posten, detta så mycket mindre som posten och dess bankrörelse själv tillhör kretsen av riksbankens kunder. Jag vill ifrågasätta om en väsentlig centralbanksuppgift, rent konstitutionellt sett, på det här sättet kan överlämnas åt en institution som samtidigt har funktioner som en vanlig bank. Praktiskt kommer man aldrig ifrån att ett system med sedeldepåer hos posten medför ökade i stället för minskade kostnader, totalt sett. Det försvårar och fördröjer oundvikligen utbytet av sedlar, något som är klart negativt bl.a. därför att den ökande automathandeln ställer krav på god sedelkvalitet. Det måste också skapa ökade säkerhetsoch transportproblem, eftersom sortering och makulering av sedlar inte kan ske vid depåerna. Förslaget i denna del innebär alltså uppenbarligen inga besparingar. Det förefaller snarast utgå från en underskattning av både arbetsuppgiftens innehåll och den nivå på vilken säkerheten bör ligga. Man tycks ha bortsett från att centralbankens verksamhet kräver en säkerhet av strängare slag och att kostnadsjämförelser därför inte kan göras på ett mekaniskt sätt. En brist med det föreliggande förslaget är också att man inte berör frågan om hur försörjningen med mynt skall ordnas under de nya förhållandena. Man har uppenbarligen underskattat mynthanteringens betydelse, vilket är så mycket mer anmärkningsvärt som femkronorsmyntet nu befinner sig i cirkulation. I det moderna samhällets struktur ingår ju många verksamheter, vilka ställer ökande krav på tillgång, inväxling m.m. Det gäller bl.a. automathandel, föreningsliv och stora försäljningsställen i detaljledet, vilka har fluktuationer i sina penningflöden som måste mötas med adekvat tillgång på betalningsmedel av lägre valörer. Slutligen är det svårt att värja sig från tanken att riksdagsrevisorerna och riksdagsmajoriteten har ett alldeles för kortsiktigt och ensidigt perspektiv på vilka anspråk en tidsenligt organiserad och utrustad centralbank kommer att möta i ett avancerat industrisamhälle som det svenska. Den stora nedskärning som man föreslår — med ca 135 tjänster av omkring 500— grundar sig på att man säger sig vilja begränsa riksbankens uppgifter till vad som mer strikt ligger i centralbanksrollen. Om jag har förstått rätt är detta inte logiskt. Även om t.ex. utlåningsverksamhet av de slag riksbanken tidigare var engagerad i väsentligen går via andra institut, måste det vara fel att tro att den moderna centralbanksfunktionen medger sådana inskränkningar i kapacitet och personal. Det finns tvärtom en mängd tendenser och företeelser i penningväsen och kreditmarknad, som i stället med all säkerhet kommer att öka kraven på centralbankerna i vår del av världen. Oavsett hur man bedömer det hela ur ekonomisk-politisk synvinkel, kan man lugnt förutsätta att statlig upplåning hos allmänheten, såsom en sorts buffert i den ekonomiska politiken, kommer att få ökad omfattning och betydelse. Riksbankens möjligheter till kvalificerad service på det regionala planet får mot den bakgrunden ökad betydelse, eftersom man kan förutse att de vanliga spararnas roll vid statens låneplaceringar kan förmodas öka och ställa nya krav. Det moderna kreditoch betalningssystemet undergår ju fortskridande förändringar. Nya former och nya kanaler för betalningar och krediter uppstår som oundvikliga följder av ökad komplexitet i samhällsekonomin och ökad internationalisering. Betalningsströmmarnas omfattning och hastighet blir en annan, och det uppstår oftare situationer där en centralbank måste vara aktiv eller motsvara nya och skärpta anspråk. Med den utveckling kreditväsendet uppvisar i internationella sammanhang förefaller det helt uppenbart att centralbankernas aktivitet och ansvar kan väntas växa. Detta är en företeelse som ingalunda berör bara topptjänstemän i den centrala ledningen. Det har sina oundvikliga indirekta verkningar på centralbankens hela apparat. Avsaknaden av en verklig bedömning av centralbanksfunktionen på litet sikt är kanske den mest påtagliga bristen i det föreliggande förslaget. Det ger nämligen besparingssträvandena ett drag av kortsiktighet, bristande genomtänkthet och trånghet. Det är dessa olika kritiska synpunkter som har föranlett C.-H. Hermanssons reservation till utskottets betänkande. Jag yrkar i första omgången bifall till den reservationen. Jag är emellertid också underrättad om att ledamoten Erik Wärnberg under överläggningen kommer att framställa ett särskilt yrkande, som i sak ligger nära reservationen. Jag vill därför förbehålla mig möjligheten att i ett senare skede av ärendets behandling eventuellt dra tillbaka yrkandet om bifall till reservationen till förmån för det Wärnbergska yrkandet.

Fru talman! Jag kanske i det här läget kunde ha nöjt mig med att instämma i det anförande som vår utskottsordförande Arne Gadd just höll. Men jag hade tidigare anmält mig till den här debatten och stod på talarlistan. Jag vill därför ta tillfället i akt att från kammarens talarstol avge en deklaration om hur vi m-ledamöter i utskottet sett på frågan om riksbankens regionala organisation. Till att börja med var vi inne på att driva frågan efter den linje som riksdagens revisorer anvisat om inrättande av åtta regionkontor, högst tio kassakontor samt postala sedeldepåer där riksbanksfullmäktige fann skäl att inrätta sådana. Det var en organisationsplan som tilltalade oss och som vi tror skulle ha fungerat bra. Om vi m-ledamöter i utskottet varit ute för att profilera oss i den här frågan skulle vi självfallet ha drivit revisorernas linje fullt ut. Av alla tecken att döma skulle vi då ha hamnat i minoritet och fått avge en reservation. Jag har, fru talman, ingenting emot att vara distinkt och klar i mina politiska ställningstaganden, även om jag hamnar i minoritet. Men det finns frågor som bör lösas i kompromissens tecken. En sådan fråga är den som vi nu behandlar — det är min uppfattning. Det råder nämligen en nästan total enighet — både i riksdagen och bland de remissinstanser som avgivit yttranden — om att en organisationsförändring måste ske nu. En sådan enighet kan man inte nonchalera. Utskottet hade vid behandlingen av detta ärende 25 motioner att ta ställning till. Bland motionerna fanns, som Arne Gadd nämnt, en s-motion väckt av tunga socialdemokrater. Både Erik Wärnberg och Gunnar Sträng är ju såväl bokstavligt som bildligt talat tunga herrar. Vid ärendets utskottsbehandling var det svårt att finna en enande linje. Så kom kompromissförslaget från riksbankschefen — ett förslag som låg någonstans mitt emellan revisorernas förslag och förslaget i den socialdemokratiska motionen med herr Wärnberg som första namn. Vi moderater fann att den av riksbankschefen anvisade vägen var framkomlig och gav den vårt stöd. Bortsett från vpk blev vi också överens i utskottet om kompromissförslaget. Jag instämmer med Arne Gadd i att en kompromiss har sina svagheter, men även sin styrka. Styrkan i detta kompromissförslag är att det finns en bred politisk enighet bakom förslaget. Jag tycker, fru talman, att det vore beklagligt om detta i det närmaste eniga utskottsförslag skulle dribblas bort genom att det i dag läggs fram andra förslag, som splittrar riksdagen. Jag yrkar, fru talman, med det anförda bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande nr 27.

Fru talman! Sedan lång tid tillbaka har Sveriges riksbank haft en regional organisation uppbyggd kring den i lag tilldelade uppgiften att se till att betalningsmedel av god kvalitet finns tillgängliga där behov härav föreligger. Trots Arne Gadds anförande här i dag om de historiska perspektiven har penningmedelsförsörjningen varit den historiska bakgrunden till inrättandet av avdelningskontoren. Av naturliga skäl är det andra penninginstitut, inkl. postverket, som varit avdelningskontorens huvudsakliga kundkrets, men allmänheten har också i övrigt på olika sätt utnyttjat de tjänster som riksbankskontoren haft att erbjuda. Av flera skäl, bl.a. samröret med länsstyrelserna i fråga om beredskapsplaneringen vid ofärd, har det varit föreskrivet i lag att kontoret skall ligga i residensstaden. När betalningsströmmarna avvikit alltför mycket från residensstaden har riksdagen i något fall, med ändring av lagen, beslutat om annan förläggning. Denna regionala placering har gjort att riksbankens avdelningskontor med fördel har kunnat användas till många flera uppgifter än bara penningmedelsförsörjningen. Riksdag och regering har kunnat pålägga riksbanken arbetsuppgifter som varit närbesläktade med uppgifter som i övrigt ålegat riksbanken. Alla dessa uppgifter har det gemensamt att det varit fråga om krediter eller kapitalförvaltning, alltså bankväsendet näraliggande frågor. Som exempel vill jag nämna de allmänna konjunkturinvesteringsfonderna och de mera tillfälliga avsättningarna i liknande fonder som riksdagen beslutat om. Sedan många år tillbaka har de statliga bosättningslånen skötts av riksbanken. När en del andra låneformer blivit svåra att handha för andra kreditinstanser har de överförts från dessa till riksbanken. Lån av den typen har varit jordbrukar-, egnahemslån, vissa typer av studielån och lån till skördeskador. Flera exempel kan anges. Jag vågar påstå att personalen på avdelningskontoren i stort sett lyckats bra med att klara dessa uppgifter. De svåra restfall som de har fått ta hand om har klarats utan att statsverket har åsamkats alltför stora förluster. Bosättningslånen, som i mycket stor utsträckning utgått till människor som inte har stora möjligheter att få lån i andra kreditinstitut, har också skötts på ett sådant sätt att samhällets förluster kunnat räknas i promille. Vid sidan av de uppdrag som riksdagen således lagt på riksbanken, och som i mycket stor utsträckning skötts av avdelningskontoren, har riksbanken också bedrivit en egen utlåningsrörelse till småföretag och till enskilda personer för vissa sociala ändamål såsom anskaffande av bostad och liknande ting samt då utgivningen av premieobligationer skulle underlättas. Denna utlåning är, sedd mot landets samlade kreditrörelse, av utomordentligt ringa omfattning, men den har ibland för enskilda människor som inte har någon egen bankförbindelse varit av stor betydelse. Dessutom har riksbanken inte tagit ut andra kreditinstituts stora uppläggskostnader, som gjort smålån orimligt dyra i vanliga banker. Bankofullmäktige beslöt också 1979 att utöka denna långivning, men beslutet har av skilda orsaker aldrig fullföljts. I några fall sköter man också om kapitalförvaltningen åt andra institutioner med statlig anknytning. Den regionala organisationen har, som här sagts, varit föremål för överväganden vid flera tillfällen. En mera omfattande utredning, som avslutades 1978, kom fram till resultatet att en länstäckande kontorsorganisation hade så stora fördelar att den borde bibehållas. Bl. a. hade parlamentarikerna en enhällig uppfattning i den delen. Det var nödvändigt att ha så täta sedelupplag som möjligt för att förhindra långa transporter på vägarna av stora värden och för att tillförsäkra avnämarna en god service. Av den anledningen var det angeläget med ett relativt tätt kontorsnät, vilket det är med ett kontor i varje län. Samtidigt gavs också möjligheten för en närmare kontakt med utnyttjarna av den övriga verksamhet jag tidigare talat om. Den kompletterande verksamheten har också för banken haft ett icke oväsentligt värde. Dels har personalen fått ett något mera varierande arbete än uteslutande sedeloch mynthantering, dels har riksbanken i stort fått en något mera kvalificerad personalsammansättning som varit värdefull vid vakanser, även vid huvudkontorets s.k. centralbanksuppgifter, dels har vid de allra minsta kontoren tillräckligt antal personer varit tillgängliga för att alltid uppfylla de omfattande säkerhetskrav som uppställts för sedeloch mynthanteringen. Som tidigare anförts, anslöt sig bankofullmäktige till utredningens förslag och beslöt en viss utökning av verksamheten vid sidan av värdehanteringen, främst då den egna utlåningsverksamheten. Fullmäktige var eniga utom dåvarande riksbankschefen Nordlander. En något intressant företeelse har varit att de senaste riksbankscheferna velat renodla riksbankens verksamhet till vad man kallat ”centralbanksmässiga uppgifter”, medan de parlamentariskt valda ledamöterna velat använda riksbanken även till mera omfattande verksamhet av näraliggande art. Samtidigt som fullmäktige biföll avdelningskontorsutredningens förslag, beslöt man också undersöka om det fanns andra lämpliga arbetsuppgifter som avdelningskontoren med fördel kunde handha. Det uppdrogs åt en statlig konsult att göra den undersökningen, och låt mig erkänna att det var inte någon bra metod som den konsulten använde. Tvärtemot det fattade beslutet om utökad aktivitet för den egna utlåningsrörelsen, pressades den i stället tillbaka. Skälen härför var, som jag ser det, rädslan hos bankledningen för reaktionen hos andra långivare, när dessa tvingats visa en viss restriktivitet i sin utlåning. Förutsättningarna för en fortsatt oförändrad avdelningskontorsorganisation som föreslagits av utredningen och fastställts av fullmäktige blev dock radikalt förändrade när riksdagen i besparingssyfte beslöt att avveckla bosättningslånen. Längre tillbaka i tiden än så har vi egentligen inte haft den överdimensionering av riksbanksnätet som det är fråga om, inte i någon högre grad i varje fall. Bosättningslånen hade varit den mest arbetskrävande uppgiften på avdelningskontoren vid sidan av penningmedelförsörjningen. Riksdagens revisorer snabbutredde frågan och kom fram till att man borde överväga att inte bara avbryta all verksamhet av icke s.k. centralbanksmässig natur utan t.o.m. överlåta penningmedelsförsörjningen till andra än riksbanken. I vår motion 704 har vi pekat på nackdelar som skulle uppkomma om riksbankskontor skulle ersättas med postala depåer. Det är faktiskt fråga om ett intrång i sedelutgivningsrätten, om man till andra skall överlåta att sitta med ett sedelförråd som inte finns i det allmänna omloppet. Remissinstanser och övriga motionärer har uppmärksammat samma sak. Finansutskottet förefaller mig ha tagit intryck av kritiken och vill inte nu ha postala depåer i det reguljära systemet utan nöjer sig med ytterligare en försöksdepå. Mot den bakgrunden finns det inte för mig någon anledning att i dag mera utveckla alla de skäl som talar emot att överlåta penningmedelsförsörjningen till organ som har till uppgift att vara affärsdrivande, att tjäna pengar, och som också skulle få stor egennytta av att ha en depå inom sina egna väggar. Finansutskottets ställningstagande på denna punkt leder emellertid till att målsättningen en decentraliserad penningsmedelsförsörjning, som varit en av ledstjärnorna för banker, polis, brottsförebyggande rådet och andra, har kommit helt på skam. I stället för en tänkt stor ökning minskar man nu ner antalet orter där penningmedel finns tillgängliga, sett i förhållande till nuläget. Service och transportsäkerhet försämras. För att kompensera de uteblivna depåerna föreslås i finansutskottets betänkande att antalet kassakontor skall bli 14 i stället för de av revisorerna föreslagna 10. Därmed har man kommit mycket nära det antal riksbanksorter som föreslagits i motion 704. Finansutskottet är ändå berett att slå sönder den länsvisa organisationen för att vinna att två riksbankskontor skall upphöra, varav ett skall ersättas med en försöksvis anordnad postdepå. Något sakskäl till att det skall bli just på det här sättet anförs inte, utom att det är en kompromiss och att det har föreslagits av riksbankschefen. Jag tycker att det mest liknar en sinkadus. På mig verkar det nästan som om finansutskottet är ute efter att till varje pris förhindra just det vi motionärer tycker är så viktigt, nämligen att riksbanken skall finnas i varje län. För oss motionärer är det självklart att riksbankskontor skall kunna åta sig statliga uppdrag, och då gäller det att man har ungefär samma gränser som den statliga förvaltningen i övrigt. Till yttermera visso vill utskottet också förhindra att riksbanken får syssla med någonting annat än just de s.k. centralbanksmässiga uppgifterna; i de s.k. kassakontoren får man ju egentligen inte syssla med någonting alls utom penningmedelshantering. Vi motionärer menar att detta är att för all framtid avstå från tillgången till ett neutralt statsorgan, som kan utföra uppdrag där anknytning till ett annat affärsdrivande penninginstitut inte är lämplig. Vi kan heller inte fatta varför inte centralbankens kontor skulle kunna ha en viss liten utlåningsrörelse som komplement till penningmedelshanteringen. Ingen har hittills framfört några anmärkningar mot riksbankens sätt att sköta de uppdrag den har haft, och för såväl samhället som den enskilde har det inte varit dyrt med riksbanken som handläggare av de här uppgifterna. Revisorerna har inte i någon nämnvärd grad behandlat mynthanteringen, trots att denna, av dem som är insatta i penningmedelsförsörjningen, har beskrivits som en mycket viktig del. På den punkten hänvisar man till en kommande utredning. Finansutskottet har lika lättvindigt avfärdat frågan. Ändå är det ju så, att den framtida kontorsorganisationen, som man nu vill spika fast, har stor betydelse också för mynthanteringen. Det hade funnits starka skäl att också ha klart för sig mynthanteringens vägar och omfattning, innan man fastställer de orter där riksbankskontor skall finnas. Ett avgörande skäl för revisorernas förslag var att statsverket skulle göra avsevärda besparingar beträffande både investeringar och årliga driftkostnader. Finansutskottet har varit betydligt försiktigare på det området och endast talat om att 135 tjänster kan dras in. Ett så stort antal kommer givetvis att innebära personalproblem. Men det kommer att ta lång tid innan personalminskningarna når sin fulla styrka, och till 135 tjänster når de enligt min uppfattning aldrig. Personalbehovet har också underskattats i en ny tänkt organisation, och det kommer aldrig att bli de besparingar som revisorerna har tänkt sig att uppnå. Personalen har dessutom utfört ett produktivt arbete — den har inte suttit och rullat tummarna — som antingen gett riksdagen en viss inkomst, besparat staten administrationsutgifter eller tillhandahållit billiga tjänster åt riksbankens avnämare. Det är exempelvis riksdagen själv som bestämt att riksbanken utan någon som helst ersättning skulle sköta bosättningslånen. Om alla dessa tjänster nu skall flyttas till andra organ sparar riksbanken pengar efter en viss övergångstid — hur mycket det blir är svårt att säga — men dessa andra organ får i stället överta kostnaderna. Besparingarna blir något av en optisk villa. Riksbankens säkerhetskrav beträffande personalens befattning med de stora värden som det rör sig om har gått längre än andra penninginstituts. Finansutskottet tycker att denna höga säkerhetsnivå är bra, men det betyder samtidigt att man underskattat personalbehovet, eftersom många kassavårdare också haft den dubbla funktionen att vara lånehandläggare, liksom att kassörerna betjänat både allmänhet och banker. Det går helt enkelt inte att dra in dessa 135 tjänster med bibehållen säkerhetsgrad. Genom debatten och utredningarna om avdelningskontorens framtid har nyinvesteringarna och förbättringarna av fastigheterna blivit eftersatta. Sedan fullmäktige tog sitt beslut 1979 uppgjordes ett ambitiöst upprustningsprogram, som på några år skulle modernisera lokalbeståndet och tillskapa säkra anordningar för värdehanteringen. Detta är ju helt nödvändigt med den alltmer tilltagande grova brottsligheten, och det har också varit ett krav från polisen. Sex kontor av större omfattning och ett par mindre arbeten hann åtgärdas innan beslut fattades i riksdagen om bosättningslånens avveckling eller med anledning av finansutskottets betänkande 1981/82:13. Planeringen var dock långt framskriden på tre andra orter, med både tomtförvärv och ritningsarbete. Till en del är nu detta spolierat. Revisorerna har menat att det finns stora besparingar att vinna också på investeringssidan vid en förändrad organisation. Man har även pekat på att de investeringar som hittills utförts blivit dyrare än beräknat. Detta har sin bakgrund i att riksbanken vid sina nybyggnadsprojekt velat utnyttja de centrala tomternas hela byggnadsrätt och på det sättet också tillskapat väsentliga reservutrymmen för framtida behov. Men dessa utrymmen står inte tomma utan används av andra samhällsorgan, som betalar full marknadsmässig hyra, som väl förräntar de ökade anläggningskostnaderna. Man kan givetvis säga att det inte är riksbankens uppgift att bygga lokaler åt andra, utan att det är bättre att riksbanken hyr hos dessa i stället. En sådan politik har också förts på vissa orter, men den har varken blivit billigare eller gett den rörelsefrihet i fastigheten som krävts när man velat förstärka säkerheten. Detta utesluter inte att en del sambyggnader med posten, som har liknande säkerhetsproblem, kan ske och var planerade. Vid alla investeringar för riksbanken är det säkerhetsanordningarna som kostar de mesta pengarna. Indragningar av ett par tjänstemän som lånehandläggare och därav följande rumsminskningar är en marginell kostnad jämfört med valvsoch säkerhetsinvesteringar. Och säkerhetsinvesteringarna blir desamma oavsett om man har ett fullständigt avdelningskontor eller ett s.k. kassakontor eller om någon utomstående skall bygga samma funktioner. Det finns således mycket små besparingar att göra på investeringssidan, om samma utrymme och samma säkerhet skall innehållas, men beräkningarna hos revisorerna inkluderar inte det. Fru talman! Som framgår av skrivningen i motion 704 och vad jag sagt här i dag anser vi motionärer att en länsvis anknytning är mycket värdefull. Sedan bosättningslånen avvecklats är det av mindre betydelse om anknytningen består av fullständiga regionkontor eller s.k. kassakontor, under förutsättning att dessa s.k. kassakontor inte i regler förbjuds att syssla med annat än penningmedelsförsörjningen — men det allvarliga är att man just vill förbjuda dem det. Man har lagt in en liten krok i något enskilt fall, som Arne Gadd sade här tidigare. Men principen skall vara att man inte sysslar med något annat än just penningmedelsförsörjningen. Gör man det, spelar det väldigt stor roll — vare sig det är ett kassakontor eller ett s.k. regionkontor. Vi motionärer menar att om man inte inför den här absolut bestämda regeln, kan det kvitta om benämningen kassakontor eller regionkontor används. Vi motionärer är alltså beredda att acceptera utskottets förslag om 8 regionkontor. Men då kräver vi att möjlighet skall föreligga för bankofullmäktige att i stället inrätta 2 kassakontor. Det blir alltså 17 kassakontor. Därigenom kan också de 2 depåer som i dag finns, i Borås resp. Norrköping, omvandlas till kassakontor. I Karlskrona skulle redan vid ikraftträdandet finnas ett av den nya organisationens kassakontor, enligt det förslag som vi i dag lägger fram. Vi vidhåller dessutom våra krav på att riksbanken även i fortsättningen skall ha det fulla ansvaret för penningmedelsförsörjningen — såvitt jag förstår är vi inte särskilt oeniga om den saken —, att riksbankens uttalade säkerhetsnivå skall bibehållas — inte heller på den punkten är vi oeniga —, att riksbanken även i fortsättningen skall ha rätt att bevilja lån till fysiska personer och motta uppdrag inom kapitalförvaltningens område. Ett särskilt yrkande beträffande mom. 1, 2 och 4, som tillgodoser de synpunkter som jag har framfört under överläggningen, finns utdelat på ledamöternas bänkar. Jag hemställer, fru talman, om bifall till detta yrkande, som har följande lydelse: Riksbanken skall ha avdelnings Riksbanken skall, på orter som kontor i Göteborg och Malmö samt = fullmäktige bestämmer, ha åtta Falun, Gävle, Halmstad, Härnö = regionkontor och under dessa högst sand, Jönköping, Kalmar, Karls — sjutton kassakontor. krona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Nyköping, Skövde, Umeå, Uppsala, Visby, Vänersborg, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund.

Fru talman! Ett flertal av de nya kassakontoren kommer förmodligen inte att vara större än att det blir svårt att hålla en sådan personalstyrka att säkerheten kan bevaras. Därför måste man helt enkelt ha några andra uppgifter att styra med, vid sidan av de kassavårdande uppgifterna — av säkerhetsskäl. Det måste alltså finnas ett visst antal personer med vissa kvalifikationer. Det går bra, om man har annan verksamhet vid sidan om. Men vad utskottet nu föreslår är ju att man endast i något enstaka undantagsfall skall försöka hitta en uppgift som har något av centralbankskaraktär. Men normala stora uppgifter, som riksdag och regering kan tänkas ålägga riksbanken att sköta, får ändå inte skötas av dessa kassakontor. Det menar jag är att kasta bort den länsvisa organisationen och det kunnande som finns där och dessutom att försvåra att fortsätta i vanlig ordning med dessa s.k. kassakontor. Det är därför jag menar att det är väldigt viktigt att göra om lagtexten. Det finns en laglig ram för vad riksbanken har att göra. Det är inte så att den får göra precis vad den vill och använda sina kontor hur som helst. 18 § riksbankslagen talar klart och tydligt om vad banken får göra. Den får göra sådana saker som har samband med låneverksamheten eller utöva verksamheter som riksdag och regering vill lägga på den av lånekaraktär eller kapitalförvaltande karaktär. Det tycker jag att riksbanken skall ha rätt att göra. Man bör inte vara så förskräckligt rädd för att trampa affärsbankssystemet eller posten på fötterna genom att här ta undan några få promille av den samlade utlåningen i landet eller genom att ta ett uppdrag som det kanske inte är särskilt bra att affärsbankssystemet får ta hand om. Ta t.ex. utvecklingsfonderna. Det finns företag som har alla möjliga banker. Att det förvaltas av en bank är rätt olämpligt — det vore bättre att det i fortsättningen förvaltades på ett riksbankskontor.

Fru talman! Det är riktigt som Arne Gadd säger att man i finansutskottets betänkande talar väldigt mycket om säkerheten och vill slå vakt om denna. Men man lever inte upp till detta när man sedan kommer med sina förslag. Om det blir 29 personer eller flera vågar jag inte säga, men man har i varje fall inte tagit konsekvenserna av vad man kräver i fråga om säkerheten. När det gäller andra besparingar har i varje fall inte revisorerna tagit hänsyn till valvstorlekar, valvutförande och annat sådant. Besparingarna blir alltså inte så stora. Om man tar bort alla möjligheter att här förlägga andra arbetsuppgifter som har nära anknytning till banken och säger absolut ifrån att de inte får finnas, så finns det risker för att dessa kontor inte kommer att bevaras. Jag tycker precis som Arne Gadd att bankofullmäktige bör få ett uppdrag att lägga ut depåer och försöksvis pröva detta också i fortsättningen. O.K. - låt oss göra det då! Men slå inte sönder den länsvisa organisationen, innan vi prövat detta färdigt. Låt de två kontor vi har i dag få vara kassakontor även i fortsättningen och slå inte ut dem! Vi bör fortsätta denna provverksamhet med depåer på annat sätt än att ta bort riksbanksverksamheten från vissa län.

Fru talman! Med hänsyn till den positiva behandling som riksdagsrevisorernas förslag fått av finansutskottet i detta ärende vill jag begränsa mig till att framföra några synpunkter. De gäller närmast bakgrunden till revisorernas förslag i ärendet. Finansutskottets ordförande har redan erinrat om att frågan om riksbankens avdelningskontor varit aktuell i ungefär ett halvt sekel utan att några mer omfattande rationaliseringsåtgärder vidtagits. Personligen kom jag i kontakt med frågan första gången 1960 i egenskap av nybliven ledamot av bankoutskottet. Det är alltså 23 år sedan. Frågan om riksbankens kontorsnät hade varit föremål för behandling vid 1959 års riksdag. Riksdagen beslöt då att antalet riksbankskontor skulle bibehållas, men att kontoren måste få väsentligt ökade arbetsuppgifter för att —- som bankoutskottet skrev — de skulle kunna bibehållas i nuvarande omfattning på längre sikt. Dessutom skulle möjligheterna att tillföra kontoren ytterligare arbetsuppgifter snarast utredas och redovisas för riksdagen. Riksbanksfullmäktige ålades att vidta de erforderliga åtgärderna med syfte att en omprövning av distriktsindelningen på längre sikt måste komma till stånd under 1960-talet. Riksdagens revisorer har ju som bekant till uppgift att granska hur riksdagens beslut efterlevs, och därför genomfördes senare en granskning som resulterade i granskningspromemoria nr 3 1968. Detta skedde alltså för 15 år sedan. I promemorian framfördes bl.a.: ”Varken genom tillkomst av nya arbetsuppgifter eller genom ökning av gamla har sedan år 1959 ökad sysselsättning kunnat skapas vid riksbankens avdelningskontor. Den totala reella arbetsbelastningen har snarast minskat samtidigt som personalen har vuxit i antal. De av riksdagen uppställda villkoren för att riksbanken skulle få behålla ett kontorsnät på längre sikt i oförändrad omfattning har således inte uppfyllts. Någon samlad redovisning av läget enligt vad som synes ha förutsatts har inte tillställts riksdagen, än mindre därav föranledda förslag till åtgärder. Med hänsyn även till den omfattande pensionsavgång som inträffar om några år synes därför det definitiva ställningstagandet till frågan om riksbankens distriktsorganisation nu inte böra uppskjutas längre.” Riksbanksfullmäktige framhöll i sitt remissvar att organisationen fungerade i stort sett tillfredsställande. Men av annan mening var såväl bankinspektionen som Kreditbanken — föregångaren till nuvarande PK banken —, poststyrelsen och Svenska bankföreningen, som förordade vissa förändringar för att rationalisera riksbankens verksamhet på detta område. Riksdagens revisorer hade dessutom inhämtat utlåtanden från tre namn givna experter — f. ö. mycket kända personer —, som från sina olika utgångspunkter efterlyste en ingående utredning av betalningsmedelsförsörjningens organisation. Detta var bakgrunden till revisorernas förslag 1968. Detta utmynnade i förslaget om en undersökning av konsekvenserna beträffande en eventuell nedskärning eller indragning av lokalorganisationen med hänsyn till de övriga arbetsuppgifter som åvilade denna. Revisorerna föreslog att i utredningen skulle också ingå experter inom administrativ rationalisering, samhällsekonomi och bankteknik. Dessutom underströks att med hänsyn till personalläget vid riksbanken borde arbetet bedrivas så skyndsamt att riksbanken kunde fatta principbeslut i frågan senast 1971. Bankoutskottets majoritet avvisade förslaget om en utredning men skrev: ”Detta ställningstagande innebär dock inte att utskottet binder sig för att riksbankens kontorsorganisation under någon viss längre tidrymd skall bibehållas vid nuvarande utformning. Fastmer räknar utskottet med att förändringar kan bli aktuella i framtiden.” Som skäl för en avvaktande hållning framhölls en eventuell länsindelningsreform. Utskottet utgick från att bankofullmäktige fortlöpande skulle ägna sig åt frågan och vidta erforderliga åtgärder på detta område. Detta blev också beslutat vid 1969 års riksdag. Efter ytterligare ett tiotal år blev frågan aktuell på nytt, som ett resultat av de länsbesök som revisorerna årligen företar. Det visade sig att på ett flertal platser hade några mer genomgripande initiativ icke företagits av riksbankens ledning, och en viss ålderdomlighet både beträffande byggnader och verksamheter var ganska påfallande vid de kontor som vi besökte. Jag har minnesbilden klar för mig, när det talas så mycket om säkerhetsaspekterna, att det inte var alldeles övertygande med hänsyn till moderniteter. Resultatet av vår granskning, som innebär krav på ökad rationalisering, har naturligtvis utlöst stor aktivitet och föranlett ett tjugofemtal motioner. Motionstexternas formulering är många gånger påfallande lika, med ett genomgående syfte att låta allt bli vid det gamla. Skulle riksdagen tillmötesgå alla dessa krav, fick vi ge upp alla tankar på att åstadkomma en mer tidsenlig utformning av verksamheten. Nu har emellertid revisorerna fått ett kraftigt stöd av finansutskottet, som i stort ansluter sig till förslaget. Vårt förslag ligger dessutom väl i linje med den allmänna inriktning som såväl den tidigare som inte minst den nye riksbankschefen klart givit uttryck åt, nämligen riksbankens roll som Sveriges centralbank. I instruktionen för riksdagens revisorer är det fastslaget att revisorerna skall verka för att en god hushållning iakttas med statens medel och att statens tillgångar utnyttjas efter rationella grunder. Mot den bakgrunden skall det framlagda organisationsförslaget ses som en strävan att få till stånd en rationell organisation. Det gäller att såväl i dagsläget som i framtiden få en organisation som svarar mot kraven på en väl fungerande penningmedelsförsörjning. Från dessa utgångspunkter kan vi från revisorernas sida i stora delar vara till freds med finansutskottets förslag. Jag anser dock att frågan om antalet kassakontor och inrättandet av s.k. sedeldepåer borde ha fått den mera radikala lösning som vi föreslagit. Enigheten är stor om att riksbanken i fortsättningen måste få ett bättre grepp om säkerhetsfrågorna vid de större penningstransporter som sker från de regionala kontoren och kassakontoren. Ett medel för att nå detta syfte är att inrätta flera sedeldepåer. Utgångspunkten är ju att postverket på riksbankens uppdrag skall svara för depåerna, och därvid skall självfallet riksbanken ställa de krav som banken från säkerhetssynpunkt anser nödvändiga både beträffande hanteringen där och när det gäller transporterna till och från depåerna. Riksdagens sakutskott på detta område — finansutskottet — har vid sitt arbete gjort vissa ändringar i revisorernas förslag, vilket vi finner helt naturligt med hänsyn till den behandling som revisorernas förslag sedan några år genomgår. Finansutskottets ställningstagande innebär ett stort steg framåt i en länge diskuterad fråga. Med det anförda, herr talman, yrkar jag därför bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan i stort sett bekräfta vad Sture Palm säger om det förarbete som har ägt rum. Jag kan också bekräfta Sture Palms uttalande att säkerheten på vissa avdelningskontor inte är vad den borde vara. Därför har investeringskostnaderna också blivit så stora när man nu i rask takt bygger om. Man skulle f. ö. ha byggt om i en mycket snabb takt, om inte stoppet nu hade kommit. Det finns också en annan säkerhetsaspekt. Den gäller den personalmässiga uppsättningen. Det är en betydligt större personaluppsättning när riksbanken behandlar värden än när andra gör det. Det finns alltså dels en investeringssäkerhet, dels en personalsäkerhet. Personalsäkerheten är — det vågar jag påstå — mycket stor vid alla kontor. Däremot är säkerheten mindre när det gäller investeringarna, men det håller man på att åtgärda allt vad man orkar. Jag vill försvara bankofullmäktige, som enligt Sture Palm inte hade gjort någonting. Bankofullmäktige gjorde ändå ett litet försök, när man föreslog riksdagen att flytta ett kontor från residensstaden till en annan stad i länet och att dra in ett kontor. Arbetet med detta påbörjades litet grand, men riksdagen sade nej till indragningen av kontoret, trots att det var ett av våra allra minsta, och tillät bara omflyttningen inom länet.
Herr talman! Det vore helt främmande för revisorerna och finansutskottet att ge efter på kraven i säkerhetsfrågorna. Det har också med stor kraft understrukits i de skrivningar som har lämnats. Vi är helt överens om att de måste bevakas. Som jag har sagt förut litar vi i detta sammanhang helt på att bankofullmäktige ställer de skärpta krav som är nödvändiga vid de arrangemang som det är fråga om.

Herr talman! Frågan om en omprövning av riksbankens regionala organisation har diskuterats i flera decennier, men av olika anledningar har det dröjt med den nödvändiga anpassningen av organisationen. Det har ständigt uppkommit vad man kanske kan kalla en viss beslutsångest, och så har inget hänt. Det är därför inte heller så konstigt att det finns vissa meningsskiljaktigheter i dagens debatt, när vi nu äntligen har kommit så långt att vi skall fatta beslut. Det var hösten 1981 som finansutskottet, som flera talare tidigare har erinrat om, sade ifrån att en omprövning måste komma till stånd, eftersom kontorsorganisationen var klart överdimensionerad i förhållande till de uppgifter som åvilade kontoren. Arbetsuppgifter har successivt försvunnit, senast en av de största arbetsuppgifterna, då riksdagen beslutade att avveckla bosättningslånen. Riksdagens revisorer har efter en utredning och remissbehandling kommit fram till att antalet avdelningskontor bör minskas till åtta. Om detta råder i dag stor enighet också här i riksdagen. Erik Wärnberg har också anslutit sig till detta förslag. Revisorerna har föreslagit tio s.k. kassakontor, som huvudsakligen skall ha med kassarörelse att göra. Här föreligger olika uppfattningar i dagens debatt. Reservanterna från vpk föreslår 16 kassakontor, men de är kanske beredda att instämma i Erik Wärnbergs förslag om 17 kassakontor. Finansutskottet har salomoniskt hamnat mitt emellan revisorerna och de övriga förslagsställarna och föreslår 14. Vi anser att vi därmed, med hänsyn till de olika utgångspunkterna, har fått en lämplig avvägning, samtidigt som det blir en rationaliseringseffekt. Personalneddragningen blir endast sju färre än med revisorernas förslag. Vi är liksom Erik Wärnberg tveksamma till sedeldepåer och vill att försöksverksamheten som har påbörjats i Norrköping får fortsätta och att ytterligare en sedeldepå inrättas i Karlskrona. Denna verksamhet skall sedan utvärderas innan några definitiva beslut fattas om en eventuell reguljär verksamhet med postdepåer. Finansutskottets förslag innebär, jämfört med förslagen om ytterligare kassakontor, att vi i framtiden ändå gör vissa besparingar, och det är ju viktigt att spara pengar i dessa tider. Vi anser också att servicen inte försämras och att säkerheten hålls uppe. Det vill vi ordentligt understryka. Detta innebär att vi inte behöver göra så stora investeringar som om vi har ytterligare kontor, och det blir då fråga om ca 15-20 milj.kr. mindre i investeringar. Antalet sysselsättningstillfällen minskar endast marginellt. Jag vill påpeka — Nr 105 att skillnaden blir mindre än vad Arne Gadd angav, eftersom Erik Wärnberg ansluter sig till vårt förslag om åtta regionkontor. Skillnaden i antalet personer, enligt de beräkningar vi har fått, rör sig om 14, dvs. 135 i vårt förslag i stället för 121. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 27.

Herr talman! Låt mig bara ett ögonblick stanna vid de siffror som Roland Sundgren nämnde i fråga om besparingarna. Han sade att man genom att ta bort två kassakontor sparar 15-20 milj.kr. i investeringar. Det kan ligga någonting i det — om man har dessa två kassakontor måste investeringarna på 15-20 milj.kr. göras. Å andra sidan kommer nu någon annan att få göra dessa investeringar i stället. Skall det inrättas en postdepå med tillräckliga valv och anordningar kostar det precis lika mycket, kanske t.o.m. mer. Det är alltså ingen som helst besparing att överlåta åt någon annan att bygga de valv som riksbanken skulle ha byggt. Man kan också vända sig mot andra av de besparingar som det är fråga om. Det är klart att riksbanken mycket väl kan ta betalt för en del av sina tjänster. Om riksbanken skulle ta betalt exempelvis för kostnader i samband med bosättningslånen och debitera samma uppläggningskostnader och samma kostnader för avisering och annat sådant som det reguljära banksystemet, så skulle man den vägen få mycket stora inkomstkällor. Nu har riksdagen sagt att riksbanken skall göra detta gratis, och därför har man inte tagit betalt för det. När det gäller de egna lånen har man hållit sig på en mycket lägre nivå för uppläggningsoch aviseringskostnader och sådant än det reguljära bankväsendet har gjort. Naturligtvis kan riksbanken i det här sammanhanget fungera som en vanlig affärsbank, men det har den inte velat vara, eftersom den har fått den samhälleliga uppgiften att svara för också viss social långivning. Det är också klart att riksbanken mycket väl kan ta betalt för de servicetjänster den gör åt posten, olika banker och andra institutioner, som kommer och hämtar sina sedlar. De får sedlarna räknade och sorterade gratis, och de får dåliga sedlar utbytta mot nya. Naturligtvis kan riksbanken ta betalt för sådana tjänster, men vi menar att den institution som har sedelutgivningsrätten i landet och följaktligen också får förräntningsinkomster som blir kolossala också skall hålla en bra sedelstandard utan att ta betalt för det. Den institutionen bör ge en hygglig service utan att ta ut varje krona för den, vilket f. ö. skulle falla tillbaka på konsumenterna. Med tanke på de stora vinster som riksbanken gör genom sin sedelutgivningsrätt tycker vi att den skall upprätthålla en sådan service. Leveranserna till statsverket av riksbankens vinster har ju varit betydande, och det är just de som lånar dessa sedlar som har fått betala detta.
Herr talman! Jag är medveten om att det är väldigt svårt att beräkna investeringskostnaderna. I den PM vi har fått i finansutskottet sägs det också att det är med visst mått av osäkerhet man kan tala om en skillnad på 15-20 miljoner. I exempelvis Norrköping finns redan en postdepå, och det är klart att ett kassakontor där måste innebära ytterligare investeringar — det är en sak som vi inte hade med vid behandlingen i finansutskottet. Tre kassakontor mindre innebär naturligtvis mindre investeringar och också mindre driftkostnader. Kontoren ligger dessutom geografiskt nära andra kontor.
Herr talman! På investeringssidan tror jag inte att det finns någonting att hämta i fråga om besparingar. Andra får göra de investeringar som riksbanken eventuellt inte behöver göra. Detsamma gäller för depåkontoret i Norrköping, som inte på något sätt uppfyller de krav som man — om man hade andra kunder än postens — skulle kunna ställa på ett riksbankskontor. Men det är klart att man kan spara en del pengar om det bara blir fråga om en sedelhantering och man flyttar över den till posten. Men posten får då göra det här arbetet i stället, och det blir ett förhållande som blir mycket sämre, eftersom posten inte har rätt att makulera några sedlar. Posten kommer inte att räkna några sedlar, den kommer inte att sortera eller göra någonting av det som ingår i den normala verksamheten för dem som har sedelutgivningsrätten. Rent principiellt tycker jag att om man till en institution av något slag överlåter rätten att inom institutionens väggar, i dess eget valv, förvara sedlar som inte finns i omlopp, så har man gjort ett intrång i riksbankens sedelutgivningsrätt. Då blir det faktiskt andra som har hand om detta. Vem har ansvaret, om det skulle inträffa en olycka? Det är så många komplicerade faktorer i detta, och därför är frågan om att flytta över sedeldepåerna något som man måste överväga många gånger.
Herr talman! På den punkten har vi i stort sett samma uppfattning som Erik Wärnberg. Också vi ställer oss tveksamma till frågan om postdepåerna, och vi vill ha en fortsatt försöksverksamhet. Vi vill visserligen utvidga den till att omfatta ytterligare en ort, nämligen Karlskrona, men det är en sak som vi får återkomma till, för vi är medvetna om att det blir fråga om investeringar också där. De siffror jag har nämnt avser skillnaderna mellan de förslag som finns i motion 704 och dem som redovisas i finansutskottets betänkande, där förslagen skulle innebära 15-20 miljoner mindre i investeringar.